Fru talman! Bara några korta sammanfattande synpunkter på frågan om kungahusets beskattning. År efter år har ett antal riksdagsledamöter, representanter för vårt lands republikaner, motionerat i riksdagen om att de speciella skattereglerna för kungahuset skall avskaffas. De har tydligen känt ett starkt behov av att genom sådana nålsting mot kungahuset markera sin republikanska övertygelse. Men riksdagen har med klar majoritet regelbundet avvisat dessa förslag. Frågan har som bekant också varit föremål för inte bara en utan flera utredningar. Senast var det kapitalskatteberedningen som konstaterade att kungens skattefråga helt saknar statsfinansiell betydelse men att den däremot har ett klart samband med statschefens ställning i statsrättsligt hänseende — med att han är statschef och samlande symbol för hela riket. Beredningen fann inga som helst skäl för att ändra gällande regler. Det gjorde inte heller remissinstanserna med några enstaka undantag. Det är mot denna bakgrund som man skall bedöma de uttalanden som finansministern gjorde för en stund sedan — finansministern är inte här i kammaren nu — om att detta lagförslag har ”beställts” av riksdagen. Det är sannolikt att riksdagens majoritet kommer att ta förslaget, och därför kunde kanske en fortsatt debatt om detta anses som rätt meningslös. Men rätt skall väl ändå vara rätt, och jag vill liksom herr Tage Magnusson påminna om att när riksdagen avvisade motionerna i höstas och hänvisade till den prövning av kapitalskatteberedningens förslag som skulle äga rum utgick riksdagen ifrån att den prövningen skulle vara förutsättningslös. Man visste då vad kapitalskatteberedningen hade föreslagit och vad remissinstanserna hade uttalat. Mot den bakgrunden är det nästan löjeväckande att tala om att det då förelåg en ”beställning” från riksdagens sida. Det är en efterrationalisering att nu göra gällande att så var fallet. Det är väl tvärtom så att regeringen nu har beställt ett uttalande från skatteutskottet. Genom att detta förslag nu ligger på riksdagens bord kommer republikanerna att få sitt. Det kan de kanske behöva sedan det har slagits fast att Sverige fortfarande skall vara en monarki. Särbestämmelserna i fråga om skatt för kungahuset skall alltså tas bort. Jag tycker att det är ett klåfingrigt förslag och ur praktiska synvinklar, som herr Wärnberg åberopade, ett besynnerligt förslag. Statschefen skall nu upprätta självdeklaration varje år. Han skall kanske korrespondera per telefon eller per brev med någon taxeringsnämndsordförande angående avdrag för den ena eller andra utgiften eller det ena eller andra beloppets rimlighet. Här finns uppenbarligen plats för skattebryderi eller skattekineseri — hur man nu vill uttrycka sig. Det blir många besvärliga gränsfrågor som skall lösas. Den tidigare konungen var som bekant en mycket generös och välvillig donator. Och kungen ställer fortfarande sin personliga egendom till förfogande för åtskilliga av de uppgifter som faller inom ramen för hans roll som statschef. Hur de frågorna skall lösas av en taxeringsnämnd eller en taxeringsnämndsordförande lämnar jag därhän, men på något sätt ger det ett rätt löjeväckande intryck att man skall behöva syssla med sådant. Och sedan skall väl kungen, förmodar jag, in i taxeringskalendern också. En av mina vänner var häromdagen i Tokyo och fick där på en stor tidning studera den klippsamling man hade om Sverige. Det var en mycket liten klippsamling då det gällde politik. ”Stora saker” i det förflutna hade föranlett ”mycket små” klipp. Det mest omfattande klippet var alldeles nytt och gällde just det förhållandet att man i Sverige nu skall beskatta kungahuset. Det var en sensation för japanerna. Och det är naturligtvis många andra som ställer sig främmande till detta ”småknäpperi”. Sveriges konung skall dessutom vid inresa till det rike för vilket han är statschef kunna — i varje fall i teorin — stoppas och anmodas att tala om hur många limpor cigarretter han köpt och bär med sig. Detta skall alltså gälla en straffrättsligt immun statschef! Jämlikheten har fått sitt men däremot uppenbarligen inte logiken. Kungen skall vara straffrättsligt immun, men han skall deklarera på heder och samvete hur många ören han har lagt ned för det ena eller det andra ändamålet. Herr Magnusson i Borås har påvisat att det tidigare i kammaren har funnits en majoritet mot sådana påfund. Den majoriteten är nu av någon anledning bortblåst när vi — mot utredningar och remissinstanser — har fått detta förslag på riksdagens bord. Några sakliga skäl har finansministern inte anfört för sitt förslag. Man kan naturligtvis göra gällande — det skall jag gärna erkänna — att frågan inte är så stor, vare sig ur principiell eller ur saklig synvinkel. Jag' tycker själv att den är ett uttryck för en socialdemokratisk regerings klåfingrighet. Men det är dessutom fråga om en taktlöshet riktad mot kungahuset, knappt ett år efter det att den konung avlidit mot vilken man aldrig skulle ha vågat sig på ett sådant här tilltag. Det är intressant, fru talman, att samtidigt som ännu ett av vårt kungahus kvarstående privilegier avskaffas konstatera de former i vilka regeringschefen utövar sitt ämbete. Med mottagningar på f. d. kungliga slott, som ställts till regeringens förfogande för andra ändamål. Med ”tal till nationen” i TV. Med överlämnande av svensk nationalegendom till främmande stat. Låt mig därför, fru talman, påminna om att det är kungen som fortfarande är rikets statschef enligt den grundlag som riksdagen slutgiltigt fastställde för bara några månader sedan. Vissa särskilda regler måste gälla för en statschef. Sådana gäller i alla länder. Somliga regler inskränker statschefens rörelsefrihet. Han har ingen rösträtt, han kan inte välja yrke, han kan inte göra vad han vill. Den roll som han utövar har han inte sökt. Att vara konung, att vara statschef, att vara symbol för ett helt land över partierna, är något alldeles speciellt. Det gäller hos oss och det gäller i alla andra länder. Jag yrkar bifall till reservationen av herr Magnusson i Borås och fru Troedsson.

Fru talman! Herr Bohman menade att finansministern och skatteutskottet har gjort sig skyldiga till löjeväckande handlingar.

Att han är statschef, alltså rikets chef, förändrar ingenting i sak. I en demokrati, i ett likställighetens samhälle, skall alla människor skatta för sina inkomster. Det är en praktisk angelägenhet att inte apanaget beskattas — det är ju fråga om ett omkostnadsanslag. Men här gäller det avkastningar av än den ena, än den andra privata förmögenheten — något som andra människor tvingas att skatta för. Skall då inte statschefen också kunna göra det? Det är alltså inte att dra något löjets skimmer över situationen, om man vill upphöja statschefen till att vara en människa som alla vi andra, en medborgare i den här staten. Jag tycker däremot att herr Bohman har dragit ett löjets skimmer över sina argument när han talar om att finansministern är löjlig, därför att det kan förutsättas att Konungen måste ha konferenser med skattemyndigheter o.d. Han har en god utbildning, och jag tror att om han till äventyrs någon gång personligen skulle tala med någon skattemyndighet, så skulle han klara det. Det får ju alla andra medborgare i landet göra. Men jag är helt övertygad om att han har tillräckligt med medhjälpare, så att han över huvud taget aldrig kommer att ha några sådana samtal, och han kommer nog aldrig att visa upp en cigarrettlimpa i tullen. Sedan säger herr Bohman att det troligen är så, att Kungl. Maj:t har beställt ett yttrande från skatteutskottet. Jag hoppas att jag hörde fel! Herr Bohman känner tydligen inte till hur vårt skatteutskott arbetar. Jag skall inte begära en ursäkt, men nog var det en oförskämdhet. Jag vill bara tala om, att om det här är en direkt beställning eller inte har jag inte tagit ställning till. Men jag har tagit ställning till det förhållandet att utskottet år efter år har uttalat sin principiella sympati för förslag av samma typ som det som nu föreligger. Utskottet har uppskjutit sitt ståndpunktstagande år från år i avvaktan på att olika utredningar skulle komma med sina förslag — det var t.ex. författningsutredningen och nu senast kapitalskatteberedningen — men man har gång på gång sagt att man ville ha det på det här sättet. Detta om kungafrågan! Låt mig sedan bemöta herr Hovhammar litet grand. Han menar att de skäl som jag räknade upp — och som jag sade nog var flera än de som fanns i herr Hovhammars motion — är felaktiga. Ja, är de det, herr Hovhammar? Har man kunnat bevisa att någon säljer sitt företag därför att kapitalskatterna är för höga i landet? Utan tvivel kan man göra det i ett och annat fall, men de skäl som jag räknade upp kan man förmodligen peka på i många, många flera fall. Vi har en så pass gynnsam företagsbeskattning på inkomstskattesidan att man kan lagra upp vinster undan för undan i ett företag. När man sedan skall plocka fram de där vinsterna till beskattning är det ganska naturligt att man säljer både vinsterna och skatteskulden för att försöka ta ut så mycket som möjligt utan att betala några skatter. Det är ett skäl, men jag vill inte påstå att alla skäl är sådana. Det kan faktiskt finnas fall där kapitalskatterna är för tunga, så att man gör en försäljning för den sakens skull. Men just det har utskottet sagt att man nu skall be företagsskatteberedningen att titta på för att se om den kan hitta någon lösning. Så illa är det nog ändå inte ställt som herr Hovham mar vill påstå. Dessutom ville herr Hovhammar nästan göra gällande att det gamla provisoriet i stort var bättre än det nya system för värderingen som nu skall tillämpas.

Fru talman! Av herr Wärnbergs ordval förstår jag att han känt sig hårt drabbad av mitt inlägg. Man kan naturligtvis diskutera om man skall ha ärftlig kungamakt eller inte — och det har vi ju gjort här i riksdagen under rätt lång tid — därför att det har väldigt litet med jämlikhetsbegrepp att göra. Men vi har inte desto mindre i riksdagen tagit ställning för att ha ärftlig monarki kvar i vårt land. Vi har funnit att det är bättre än att ha en president. Vi har funnit att starka skäl talar för att bibehålla de band med det förflutna som monarkin innebär — att monarken bättre än en president kan fungera som symbol för hela det svenska folket. Vi har också gjort det avsteget från jämlikhetsprincipen att vi har gjort monarken straffrättsligt immun. Det är ett mycket långt avsteg från jämlikhetsprincipen. Mot den bakgrunden menar jag att det är ett utslag av klåfingrighet att nu göra kungahuset skattepliktigt. Det finns inga sakliga motiv för detta; det kan finnas andra motiv. Dessutom är gränsen mellan vad som är kungens personliga egendom och den egendom som används när han utövar sina offentliga funktioner mycket besvärlig att dra. I sitt första inlägg förklarade herr Wärnberg att vad utskottsmajoriteten är ute efter är att avskaffa ekonomiska privilegier. Ja, visst kan det låta bra, om man nu bortser från den speciella ställning som en statschef intar. Syftet var inte att försämra för Konungen, sade herr Wärnberg, hans ekonomi skall bibehållas oförändrad. Men om hans ekonomi blir oförändrad i förhållande till vad den är nu, då har man inte skapat ökad jämlikhet eller avskaffat några privilegier. Då är ju situationen precis densamma som förut. Vad kan man då ha vunnit? Möjligen taktiska fördelar, men inte några praktiska fördelar. Man har tvärtom skapat praktiska svårigheter bl.a. då det gäller att lösa de gränsdragningsproblem som jag här har påpekat. Slutligen är det väl alldeles klart att det i skatteutskottet under årens lopp har funnits både monarkister och republikaner, att det funnits de som har ansett att medlemmarna av kungahuset skall beskattas som alla andra människor och att det funnits de som har ansett att någon sådan beskattning inte skall komma i fråga. Men utskottet har uppskjutit ställningstagandet i den här frågan till dess att utredningar klarlagt problemen. Alla utredningar som slutförts har sagt att vi inte skall göra någon förändring. Den alldeles övervägande delen av de remissinstanser som uttalat sig över utredningarna har också sagt att vi inte bör göra någon ändring. Man frågar sig: Vad var då motivet för detta förslag annat än att tillfredsställa ett antal sårade republikaner?
Fru talman! Jag vill helt kort svara herr Wärnberg. Vi har i vår motion sagt att vi anser det nödvändigt med en skyndsam utredning för att kartlägga effekterna av 1970 års provisoriska regler. Det har vi sagt inte minst därför att skatteutskottets förslag nu kommer att överlämnas till företagsskatteberedningen. Jag vill gärna bekräfta detta. När ett företag inte kan fortsätta inom en familj, kan det självfallet finns olika anledningar härtill. Det kan ibland vara som herr Wärnberg säger, att det inte finns några lämpliga arvtagare. Jag har den uppfattningen att om det inte finns sådana, skall man söka folk utifrån och pröva andra vägar. Men många gånger är det faktiskt inte möjligt för en familjeföretagare att överlämna företaget till sina barn på grund av de höga kapitalskatterna. Jag nämnde ett exempel — på 1 miljon kronor blir det 400 000 kronor i skatt. Jag tycker att herr Wärnberg som före detta företagare måste förstå att det är ett alltför högt belopp som det här handlar om. Till sist kan jag bara slå fast att det nya skatteförslaget inte löser familjeföretagens generationsväxlingsproblem. Jag kan försäkra herr Wärnberg att jag varje vecka får åtskilliga samtal från företagare som har varit framgångsrika och som nu vill lämna över sina företag till barnen men inte kan det. De frågar: Vad skall vi göra? De hade hoppats att propositionen skulle lösa dessa problem åtminstone i någon utsträckning. På den punkten har de blivit besvikna.
Fru talman! Herr Wärnberg säger att skatteutskottet tidigare skulle ha uttalat sig för ett förslag precis sådant som det nu föreliggande. Men vi har i de gemensamma yttranden som förekommit aldrig uttalat oss för någonting sådant — vi har bara avstyrkt motionerna. Det är vad skatteutskottet har gjort, och då är herr Wärnbergs historieskrivning helt felaktig. Jag förstår att när man inte kan ange det verkliga motivet för förslaget måste man tillgripa sådana här metoder i debatten. Det tycker jag är felaktigt. Motivet är ju — som jag sade i mitt tidigare inlägg — helt enkelt att man vill göra en eftergift åt de vänsterradikala krafterna i samhället. Och om det är så att Sveriges riksdag i dag i ännu större utsträckning kommer att sluta upp kring förslaget, så tycker jag det är beklämmande, för då svarar Sveriges riksdag inte mot stämningarna ute i landet. De är då mycket mer rojalistiska än vad riksdagen är.
Fru talman! Motivet är ganska klart — motivet är att avskaffa ekonomiska privilegier för monarken och för kungahuset. Det står i utskottsbetänkandet, och det har sagts i kammaren, bl.a. av mig själv flera gånger. Motivet är att avskaffa de ekonomiska privilegierna som i dag icke är förenliga, tycker vi, ens med statschefen i en demokrati. Herr Magnusson i Borås säger att utskottet aldrig tidigare har uttalat sig i detta avseende. Ja, utskottet har inte uttalat sig i någon kläm, men utskottet har på flera ställen uttalat sin principiella inställning och ansett att det är felaktigt att kungahuset skall vara fritaget från all beskattning. Utskottet har alltså principiellt tagit ställning, även om det avstyrkt alla motioner. Sedan kan man säga att nu har dessa utredningar lagt fram sina förslag, ingen utredning har föreslagit någon ändring och ändå föreslår Kungl. Maj:t en sådan. Ja, det är inte alltid som Kungl. Maj:t följer utredningsförslag — det har åtskilliga av oss fått erfara. Och skatteutskottets majoritet anser att Kungl. Maj:t har gjort klokt som i detta fall inte följt utredningarnas förslag. Till herr Hovhammar vill jag säga att generationsväxlingsproblemen finns där. Utskottet har understrukit det genom att begära tilläggsdirektiv till företagsskatteberedningen för att underlätta en lösning av generationsproblemen i skattehänseende. Vi har alltså uppmärksammat saken. Men det går inte att komma ifrån att det är en avvägningsfråga hur långt man skall gå. Jag tror aldrig att medlemmarna i herr Hovhammars förening till 100 procent kommer att bli nöjda, hur långt man än går. Men det är alltså en fråga som får bedömas av företagsskatteberedningen, hur långt man skall gå.

Fru talman! Det här är första gången under mina 17 riksdagsår som jag går upp i en skattedebatt, men jag gör det därför att mitt namn har nämnts några gånger under dagens diskussion. Jag var medlem av kapitalskatteberedningen och är den ende kvarvarande här i riksdagen av den skara som för rätt många år sedan sattes in i kapitalskatteberedningen. I dag har jag nämnts såsom reservant i beredningen. Jag reserverade mig ensam på två punkter. På den ena punkten ville jag att kungahusets kapital skulle förmögenhetsoch arvsbeskattas, och där kommer riksdagen nu snart att följa mig. Men på den andra punkten är man ännu inte beredd att göra det, och det gäller frågan om att beskatta de stora konstsamlingarna. Mina damer och herrar! Om människor under ett långt liv samlar ihop ett par hundra tusen kronor och har dem på banken, i ett egethem, i aktier e. d., så kallas det för förmögenhet och beskattas. Men om människor har miljoner i konstsamlingar — det finns exempel på det här i landet — kallas det inte förmögenhet och blir inte förmögenhetsbeskattat. Det är en klar skatteflykt! Kapitalskatteberedningen hade inte tid att fördjupa sig särskilt mycket i dessa problem och skrev därför bort frågan, framför allt med hänsyn till att värderingen tekniskt är så besvärlig. Och som reservant i beredningen hade jag samma svårigheter. Det är utomordentligt besvärligt att värdera konstsamlingar, och det kan skapa tekniska avvägningsfrågor som man särskilt måste se över. Jag har förstått att motionärerna i år — jag tillhör inte dem — har yrkat att man skall se över under vilka former man kan åstadkomma en rättvisa även på det området. Finansministern sade för en stund sedan att han inte tror att svenska folket vill vara med om att vi går in i hemmen och ser efter vad familjen har för konstverk. Men i min reservation i kapitalskatteberedningen var det aldrig tal om att gå in i hemmen runt om i landet och se efter vad familjen hade för konst på väggarna. För de allra flesta människor i detta land saknar den frågan aktualitet, eftersom det är ytterst få personer som har dyrbara konstverk på väggarna. Om man sätter en minimigräns på flera hundratusen kronor, så rör det sig om en mycket, mycket begränsad grupp människor här i landet som medvetet flyr undan kapitalbeskattningen genom att placera sina tillgångar i konstsamlingar. Och det är just de människorna som jag tycker att man på något sätt skall komma åt. Finansministern sade också att remissinstanserna inte var särskilt entusiastiska för det här förslaget. Nej, de flesta av dem var inte det; av tekniska skäl tyckte de att det var för svårt. Men Landsorganisationen tillstyrkte och delade reservantens uppfattning att det är ett orimligt förhållande som för närvarande råder. Fru talman! Jag uppskattar det arbete som skatteutskottet här har gjort genom att åstadkomma en i stort sett enig produkt när det gällt en svår materia. Det tycker jag är mycket skickligt. Men jag har en bestämd känsla av att det är nödvändigt att återkomma till denna fråga, och för min egen del kommer jag också att göra det.
Fru talman! Endast några ord med anledning av herr Bohmans anförande. Herr Bohman sade att ett antal sårade republikaner hade blivit tillfredsställda genom denna proposition, och han staplade i sammanhanget ett stort antal invektiv på varandra. Det är ganska säreget att i riksdagens protokoll få läsa att högerledaren i anslutning till en proposition använt ord som nålsting, klåfingrighet, taktlöshet, påfund och tilltag. Eftersom jag var en av de socialdemokratiska motionärer som tillsammans med fru Gertrud Sigurdsen tog upp denna fråga året innan herr Bergqvist gjorde det kan jag försäkra, att ”republikanerna” inte var sårade rent allmänt, men vår rättskänsla var sårad då det är uppenbart att människor behandlades så olika i detta sammanhang. Vi anser att det handlar om principer, och det skrev vi i vår motion, i vilken vi kunde leda i bevis att kungahuset hade undantagits från de beskattningsregler som gäller för svenska folket i övrigt. Debatten i dessa frågor kan naturligtvis blossa upp och bli långvarig, och det beror kanske framför allt på att ledamöterna i skatteutskottet tydligen är så finkänsliga att de inte har velat redovisa den obeskattade kapitaltillväxt som under många år ägt rum och som alltjämt sker inom kungahuset. Om ledamöterna haft tillfälle att studera det material som vi har tagit del av — bouppteckningar, aktieplaceringar på börsen för kungahusets räkning osv. — skulle kanske moderata samlingspartiets företrädare ha sett litet mera kallt på denna fråga än man nu tycks göra. Det är också lätt att bli anklagad när man sysslar med dessa ting. När riksdagens revisorer för några år sedan hade anledning att se över de kungliga slottens förvaltning anklagades revisorerna i Svenska Dagbladet för att vara vänsterextremister. Vi ansåg då att det fanns många skäl att belysa hur tillgångarna förvaltades. De som förvaltade tillgångarna ansåg sig stå över svenska folket på det sättet att man ville utse sina egna revisorer. Man menade att man kunde placera förmögenheterna i enskild bank och ansåg sig inte på något sätt jämförbar med andra statliga organ. Jag skall emellertid inte nu förlänga den här debatten utan nöjer mig med att hänvisa till vad som tidigare har sagts i kammaren och vad som finns att läsa i det ganska omfattande offentliga trycket. Jag vill bara säga att när vi har givit oss in på dessa områden har vi gjort det från rent principiella utgångspunkter. Fru talman! Min respekt för herr Bohmans sätt att argumentera har efter dagens debatt fått sig en allvarlig knäck.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten om vem som var först, herr Alemyr eller herr Palm, bland de många socialdemokrater som efter voteringen om en stund med säkerhet kommer att ha fått sin vilja fram och förverkligat jämlikhetens heliga principer på detta område. Om herr Palms förtroende för mig dessutom har fått sig en ”allvarlig knäck” kan jag nog ta det med jämnmod.

Fru talman! Jag skulle vilja säga några ord till herr Alemyr. Jag kan i princip hålla med honom — han har alltså rätt. Det är orimligt att förmögenheter skall kunna placeras i antikviteter, i konstsamlingar, i frimärkssamlingar eller vad det är fråga om och därmed undgå förmögenhetsbeskattning. Även om det är ett dött kapital — det har tidigare varit motiveringen för att inte beskatta det — tycker jag att det är orimligt. Det tycker också utskottet som sådant. Men man får faktiskt tumma på vad man tycker är rimligt, när det inte går att genomföra en förändring. Kapitalskatteutredningen har, säger herr Alemyr, inte haft tid att ta upp detta. Den har i alla fall haft tid att vädra några argument och avvisa tanken på en sådan beskattning, därför att den inte går att genomföra. Man har tagit fram försäkringsvärdena, och man har tagit fram andra värden, och man avvisar tanken på att använda sig av dem. Inte heller herr Alemyr har kunnat hitta någon lösning; det är inte möjligt att använda sig av försäkringsvärdena. I detta fall har alltså utskottet givit tappt. Eftersom vi nyligen haft en utredning som slutfört sitt arbete på detta område tror vi inte att en ny utredning kan hitta några nya lösningar. Då det här rör sig om tämligen små belopp — allra helst om man som herr Alemyr säger i botten skall ha ett mycket stort schablonbelopp som är helt skattefritt — har saken inte någon som helst statsfinansiell betydelse. Frågan är då om detta också är en jämlikhetsfråga: Skall man tillåta att någon kommer undan med skatt även om det är omöjligt att kontrollera det? För det är just det faktum att det är omöjligt att kontrollera det som gör att utskottet har denna inställning.

Herr talman! Ända sedan sjukronorsreformen genomfördes har det varit ett starkt önskemål att ett liknande ersättningssystem skulle införas också för den läkarvård som bedrivs av privatpraktiker. Mot den bakgrunden har riksförsäkringsverket och socialstyrelsen på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till nya ersättningsregler inom sjukförsäkringen för läkarvård hos privatpraktiserande läkare. Verken har i enlighet med sitt uppdrag under utredningsarbetet samrått med Landstingsförbundet, Kommunförbundet och Läkarförbundet. Det reformförslag som förelagts riksdagen i den föreliggande propositionen är uppbyggt på den sålunda framlagda utredningen. Propositionen innebär att samhällets inflytande över privatläkarvården ökas, bl.a. genom taxekontroll, och att försäkringsskyddet för patienterna förstärks, De privatpraktiserande läkarnas verksamhet knyts genom det nya sjukförsäkringssystemet närmare samman med den av samhället organiserade sjukvården. Genom att förslaget innehåller en bindande taxa för de till sjukförsäkringen anslutna läkarna blir det nu möjligt att inom praktiskt taget hela den öppna sjukvården erhålla läkarvård till en i förväg bestämd patientavgift. Som framgår av propositionen och som även framhållits i socialförsäkringsutskottets betänkande kommer den pågående och fortsatta utbyggnaden av den öppna sjukvården att ske inom ramen för den av landstingen bedrivna sjukvården. Detta har bl.a. kommit till uttryck i det av socialdepartementets sjukvårdsdelegation fastställda läkarfördelningsprogrammet, som inte ger utrymme för någon ökning av antalet privatpraktiserande läkare. Som framhållits i olika sammanhang är denna utbyggnad av den offentliga öppna läkarvården en viktig punkt i en sjukvårdspolitisk målsättning som ställer den decentraliserade närsjukvården i förgrunden. Vid utformningen av det i propositionen föreslagna försäkringssystemet för läkarvården hos privatpraktiserande läkare har därför fästs stor vikt vid att förhindra en ogynnsam utveckling av läkartillgången inom den offentliga sjukvården. Det är tillfredsställande att man med dessa utgångspunkter samtidigt har kunnat åstadkomma en konstruktiv lösning av försäkringssystemet för den läkarvård som lämnas av privatpraktiserande läkare. Som framhålls i propositionen tillgodoses därigenom de berörda läkarnas berättigade intressen i deras verksamhet lika väl som patienternas intressen av en läkarvård med ökat inflytande från samhällets sida genom sjukförsäkringen. Omkring 20 procent av samtliga inom sjukförsäkringen ersatta läkarbesök i den öppna sjukvården görs hos privatpraktiker. Verksam hetens omfattning varierar kraftigt inom olika delar av landet. I t.ex. Nr 90 Västerbottens och Norrbottens län är andelen privatläkarvård bara några procent, medan den särskilt i storstadsområdena är av betydande omfattning. Det är mot den bakgrunden nödvändigt att det nya ersättningssystemet inom sjukförsäkringen kommer att omfatta det stora Ersättningsregler för flertalet av privatläkarbesöken. läkarvård hos privat I propositionen, liksom i utredningen, har förutsatts en allmän praktiserande läkare anslutning till försäkringen av i första hand de läkare som utför en mera m.m. betydande vårdinsats eller minst 2 000 patientbesök om året. År 1971 fanns närmare 1 000 sådana läkare som svarade för tre fjärdedelar av besöken inom privatläkarvården eller 3,6 miljoner besök. Även privatpraktiker med mindre omfattande verksamhet föreslås kunna ansluta sig till försäkringen. Läkarnas anslutning skall i enlighet med utredningsförslaget ske genom frivillig anmälan till försäkringskassan. Helt avgörande för anslutningsfrågan är att Läkarförbundet under utredningen och vid remissbehandlingen har gjort en utfästelse om allmän anslutning av de privatpraktiserande läkarna till det nya sjukförsäkringssystemet. När propositionen om tandläkarna lades fram i fjol var situationen beträffande tandläkarnas anslutningsfråga en annan. Tandläkarförbundet förklarade då i sitt remissyttrande sig förhindrat att verka för en allmän anslutning av tandläkarna till tandvårdsförsäkringen, om inte en rad som vi bedömde det oacceptabla krav från Tandläkarförbundet uppfylldes. Vi fick därför genom lagstiftning sörja för en allmän anslutning av tandläkarna till tandvårdsförsäkringen. När det nu gäller de privatpraktiserande läkarnas anslutning till det nya sjukförsäkringssystemet så föreligger det alltså en klar utfästelse från Läkarförbundets sida om allmän anslutning av de privatpraktiserande läkarna. För läkare som vid de nya reglernas ikraftträdande är anställda i den offentliga sjukvården och vid sidan därav bedriver privatpraktik, föreslås i propositionen särskilda anslutningsregler som i avvaktan på närmare erfarenheter skall gälla under en treårsperiod. Dessa läkare får därigenom tillfälle att ansluta sig till försäkringen om de inte har möjlighet att i motsvarande utsträckning på s.k. särskild arbetstid tjänstgöra hos den sjukvårdshuvudman de är anställda av. Jag vill framhålla att i både detta och andra avseenden skall verkningarna av reformen efter mönster av tandvårdsförsäkringen noga följas upp av en läkarvårdsdelegation hos riksförsäkringsverket med representanter för bl.a. Läkarförbundet och sjukvårdshuvudmännen. Med en kort sammanfattning kan man beskriva reformen så, att den innebär allmän anslutning av privatpraktiserande läkare till ett sjukförsäkringssystem med taxebindning av läkarna och med enhetliga avgifter för patienterna. Reformen betyder att även privatpraktiserande läkare kommer att arbeta inom ett av samhället kontrollerat system. Jag vill med detta korta inlägg uttala en tillfredsställelse över att denna viktiga reform av allt att döma har en bred förankring i riksdagen och att den på grundval av propositionen och utskottets betänkande kan genomföras vid kommande årsskifte.

Herr talman! Utskottet har gjort en liten justering av propositionsförslaget när det gäller remitteringsrätten för privatläkare. Den remitteringsrätten var enligt propositionens förslag ganska vidsträckt. Läkarna hade möjlighet att remittera patienter till sjukhus utanför den egna länsgränsen, Vi har diskuterat saken i utskottet och kommit fram till att det inte riktigt rimmar med den sjukvårdslagstiftning vi har. På det sättet skulle privata läkare få större möjlighet att remittera än offentliganställda läkare som icke är överläkare. Vi har därför gjort en begränsning på s. 12 och 13 i utskottsbetänkandet, så att remitteringsrätten bara gäller inom det egna länet. Självklart gäller det remittering för röntgenundersökningar, laboratorieundersökningar och sådant. På den punkten är alltså utskottet helt enigt. Denna reform har många fördelar. Det är väl så, herr talman, att vi här i riksdagen har en benägenhet att krångla till en del frågor mer än vad som är absolut nödvändigt. Vi kanske krånglade till tandvårdsreformen mer än nödvändigt. Vi får i morgon en fråga som gäller lagen om studiestöd och som också är ett exempel på hur man omvandlat en reform, som har fungerat ganska enkelt och smidigt, till ett mycket krångligt förslag. Den här reformen är i många avseenden betydligt bättre utformad, även om den i vissa avseenden kanske är onödigt byråkratisk. Men den har som sagt stora fördelar. Jag skall, herr talman, i största korthet beröra tre områden i det föreliggande förslaget till regler om ersättning från sjukförsäkringen vid besök hos privatpraktiserande läkare. Det första gäller taxereformen. Det skall bli tre olika taxenivåer med latitudarvodena 20, 25 och 30 kronor. 30 kronor är tänkt som avgift vid besök på läkarhus och liknande. Jag tycker att det klart bör sägas ut att de läkare som skall få ta ut ett högre arvode av patienter än 20 kronor, alltså 25 eller 30 kronor, får göra detta därför att de har en högre kostnadsnivå. Det skall alltså inte bli så att vi får 20-kronorsläkare och 30-kronorsläkare i framtiden; det skall vara ett kostnadsrelaterat och inte ett kvalitetsrelaterat arvode. Det högre arvodet skall alltså vara baserat på högre omkostnader, bättre utrustning OSV. Den andra frågan som jag tänkte något beröra är bestämmelsen att en läkare bara får ta emot 6000 patientbesök per år för att vara berättigad till ersättning från sjukkassan. 6 000 besökare är ganska mycket — jag föreställer mig att bara ett fåtal läkare kommer upp i så stor patientkader. Men vi har från moderata samlingspartiets sida sagt att läkarvårdsdelegationen kanske bör handskas praktiskt med denna bestämmelse och inte stirra sig blind på siffran 6 000. Det kan ju bli en epidemi i landet, då läkarna får göra en arbetsinsats som är långt utöver den vanliga. Vid ett sådant tillfälle bör man alltså inte se så strängt på denna siffra. Men det tror jag att läkarvårdsdelegationen kan klara ut, så vi har inget yrkande på den punkten. Den stora frågan är emellertid de offentliganställda läkarnas rätt att bedriva privatpraktik. Det är den frågan som har diskuterats i massmedia. Bl. a. tog Herbert Söderström upp den frågan i TV i programmet Pejling. Nr 90 Vad jag kan förstå är allmänhetens reaktion den att offentliganställda läkare bör ha möjlighet att bedriva privatpraktik i den utsträckning de Måndagen den kan hinna med det. 27 maj 1974 Enligt det förslag som nu föreligger får de offentliganställda läkare Ersättningsregler för som har privatpraktik driva sådan i fortsättningen och tillhöra sjukförläkarvård hos privatsäkringen. Men efter den 1 januari nästa år måste en lasarettsläkare som praktiserande läkare är anställd t.ex. av landstinget anmäla för sin huvudman att han är . m, beredd att arbeta på övertid. Om då huvudmannen, landstinget, säger att ”vi kan inte bereda dig arbete här på sjukhuset” får den här offentliganställde läkaren tillhöra försäkringen även när han har privatmottagning. Vi tycker att detta är litet onödigt krångel. Öppenvården satsar alla mycket hårt på. Alla är inställda på att öppenvården skall avlasta den slutna vården, som ju är betydligt dyrare; man skall stimulera till öppenvård i alla sammanhang. En offentliganställd läkare har ju ett anställningskontrakt med sin huvudman. Han har numera i viss utsträckning reglerad arbetstid och är skyldig att medverka vid jourtjänst osv. Om en sådan läkare på sin fritid vill ta emot patienter, så borde det, enligt vårt sätt att se, inte inverka på anslutningen till försäkringen. Det finns faktiskt folk som vill besöka läkare på kvällstid — folk som kanske inte har tid på dagarna. Det här systemet fungerar då smidigt. Jag träffade häromdagen en lantbrukare som rätt ofta skjutsade sin 90-åriga moder till en privatläkare för att hon skulle få cortisonsprutor. Denne lantbrukare sade till mig att det fungerade alldeles utmärkt, eftersom en så gammal människa har svårt att ta sig in på ett stort sjukhus; hon har svårt att passa tiderna och att klara sig om hon inte har någon med sig. I det här fallet var det alltså sonen som tog hand om henne, och för honom passade det bäst på kvällstid. Jag tycker alltså att detta är ett sätt att få öppenvården att fungera smidigt och bra, kanske särskilt för gamla människor, handikappade och personer som inte fritt kan disponera sin tid under dagen. Det är också ganska osäkert hur det skall bli med möjligheterna för offentliganställda läkare att ha privatpraktik efter dessa tre år — detta är än så länge bara ett provisorium; vad som sedan kommer att hända vet vi ingenting om. Jag tycker inte att vi bör vara rädda för litet flexibilitet inom sjukvården, Vi bör stimulera möjligheterna till öppenvård och inte i onödan beskära dessa möjligheter. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1.

Herr talman!

Det förekommer propåer runt om i samhället att även den offentliga sjukvården skall drabbas av ytterligare avgiftsökningar, men sådana förslag måste bestämt avvisas, Vänsterpartiet kommunisterna påpekade redan 1969, när sjukronan genomfördes, att ersättningsreglerna borde omfatta även de privatpraktiserande läkarna. Samtidigt påpekades att det grundläggande målet var att sjukoch hälsovården skulle vara avgiftsfri. I regeringens proposition ser man ingenting av denna målsättning. I stället kan man skönja en tendens i riktning mot stigande avgifter. Det finns i förslaget inte ens någon målsättning eller metodisk plan för att bygga upp den offentliga öppenvården. I avsaknad av en sådan plan främjar man i stället en ytterligare privatisering av den öppna vården. Principen för sjukhusoch läkarvård skall vara att den är avgiftsfri och sker i samhällets regi. Det är beklagligt att regeringen inte kunnat forma ett handlingsprogram i enlighet härmed. Lika naturligt som det är att ha fri skolgång borde det vara att ha en fri sjukoch hälsovård. Den uppfattningen har vi från vänsterpartiet kommunisterna fört fram i motionen 1823. Har man det synsättet måste följande principer vara riktningsgivande för en progressiv sjukoch hälsovård, nämligen 2. att varje invånare i en landstingskommun skall ha en bestämd allmänläkare att vända sig till, och 3. att all sjukoch hälsovård skall vara avgiftsfri. Om man har en sådan plan skulle åtgärder med målmedveten inriktning kunna sättas in på att utveckla en sjukoch hälsovård i samhällets regi. Med det föreliggande förslaget främjas en privatisering av den öppna vården i stället för att denna med en målmedveten plan begränsas. Utskottet anför i sitt yttrande över vpk-motionen att man i nuläget inte är beredd att ta upp frågan om en avgiftsfri sjukoch hälsovård. Något av den ovilja att diskutera och sätta in frågan om reformer i ett långsiktigt sammanhang som präglar utskottet i dess behandling finns även i regeringens förslag. Detta är att beklaga. Hur skall man få en politik målmedveten och långsiktig om man inte kan diskutera den i ett större sammanhang? Det kan inte råda något tvivel om att man måste satsa på den offentliga öppna vården. För att skapa förutsättningar härför behövs det en markering av en vilja härtill genom att staten ger stimulansbidrag till huvudmännen för att bygga ut den offentliga öppenvården. Därtill bör huvudmännen rekommenderas att öka resurserna genom att inrätta fler fasta tjänster och deltidstjänster. Ett viktigt inslag i denna politik är också en planmässig satsning på sjukoch läkarvården som innebär att läkarhusen kommunaliseras. I denna planmässiga satsning måste även ingå att de privatpraktiserande läkarna erbjuds fasta tjänster inom den offentliga vården. I en satsning på den offentliga öppenvården måste det också vara naturligt att begränsa privatläkarsektorns expansion. Därför bör det införas en etableringskontroll, något som vi förordat i motionen 1823. Skall satsningen på den offentliga vården bli effektiv måste privat Nr 90 läkeriet minskas. Etableringskontroll skulle också fungera i nuvarande läge, när regeringens satsning är tämligen kraftlös. Den kontrollen skulle Måndagen den Be, gering 8 g' 2 även utgöra ett hinder för en överströmning från offentlig till privat vård. 27 maj 1974 7 Vi har från vänsterpartiet kommunisterna också reagerat mot propo Ersättningsregler för sitionsförslaget att privatpraktik vid sidan om offentlig heltidstjänst skall läkarvård hos privatinnefattas i de nya ersättningsreglerna. Vi är från principiella utgångs Praktiserande läkare punkter bestämda motståndare till ett sådant förfaringssätt. Vill man 2. Mm, främja den samhälleliga sjukoch hälsovården kan man inte acceptera anordningen med privatpraktik vid sidan om heltidstjänst, eftersom denna minskar den offentliga öppna vårdens kapacitet. Det räcker alltså inte med halvmesyrer, utan det måste till reformer utifrån en bestämd målsättning, dvs. målsättningen att vi skall ha en fri sjukoch hälsovård. Denna målsättning bör återupplivas. Därför bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan om fri sjukoch hälsovård. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen av herr Olsson i Stockholm.
Herr talman! Herr Ringaby har angivit de skäl som ligger bakom den moderata reservationen i den här frågan. Jag delar hans uppfattning och skall bara här anföra några kompletterande synpunkter. Alla berörda instanser har i princip ställt sig positiva till privatläkarnas inlemmande i försäkringssystemet. Jag delar också den uppfattningen, inte därför att det ökar samhällets inflytande över privatläkarna som herr Aspling sade, utan därför att det blir billigare för den vårdsökande allmänheten. Enligt förslaget kommer sjukförsäkringskostnaderna att öka med 35 miljoner kronor, samtidigt som patientavgifterna beräknas minska med 23 miljoner kronor. På köpet får man minskat administrativt krångel genom att patienterna i långt mindre utsträckning behöver besöka försäkringskassan för återbäringen. Vad som är allvarligast i den här frågan är enligt min uppfattning att man gör det svårare för de offentliganställda läkarna att på fritid utöva sin gärning. Först och främst tycker jag att det är principiellt alldeles felaktigt att samhället skall bestämma över vad läkarna skall få göra och inte göra på sin fritid. Det strider enligt min uppfattning mot de mänskliga rättigheterna. Dessutom är det till stor nackdel för de många människor som har långt till en vårdcentral eller en provinsialläkare. Landstingens principiella program är att det på sikt skall finnas minst en vårdcentral i varje storkommun, men innan det programmet är förverkligat — och även sedan det har blivit förverkligat — finns det hundratusentals människor som har långt till en vårdcentral eller en flerläkarstation, i all synnerhet som provinsialläkartjänsterna tenderar att dras in i takt med byggandet av vårdcentralerna. För dessa många människor är det bra att på kvällstid och på helger kunna anlita en fritidspraktiker på den egna hemorten, en praktiker som ofta blir en husläkare för patienterna och som de har förtroende för. 121 Sedan har vi också kostnadsaspekten. Enligt SPRI:s utredning kostade 1970 ett besök hos en privatläkare 40 kronor, medan motsvarande kostnad för en offentliganställd läkare var 70 kronor. Enligt samma källa kostade ett specialistbesök på ett läkarhus 71 kronor 1973, medan ett besök hos en specialistläkare enligt landstingens utomlänsavtal kostade 160 kronor. Det är alltså en väsentlig skillnad när det gäller den totala kostnaden. Socialdemokraterna har en i mitt tycke egendomlig övertro på att allt skall ske i samhällets regi. Det har tidigare i dag talats mycket om socialistisk klåfingrighet när det gäller beskattning av kungahuset. Jag tycker att det påståendet också täcker hur man här behandlar de offentliganställda läkarnas fritidspraktik. Herr Ringaby talade om att taxesystemet var uppdelat på tre olika nivåer: 20, 25 och 30 kronor. Jag tror att det är mycket olyckligt därför att den vårdsökande allmänheten lätt kan få för sig att 30-kronorsläkaren är 50 procent duktigare än 20-kronorsläkaren, och det kan ju inte vara meningen. Tolvkronan gäller för alla slags besök, även om de verkliga kostnaderna varierar avsevärt. Det hade enligt min uppfattning varit lyckligast om det för patienter som besöker dessa läkare hade varit en enhetlig taxa. De högre kostnader som beror på dyrare investeringar m, m, borde i stället utjämnas över försäkringskassan. Herr Hagberg i Borlänge oroade sig över en ökad privatisering och förordade etableringskontroll. Den finns kanske i bakgrunden som ett hot. Bl.a. har från Landstingsförbundets sida ifrågasatts om inte en sådan kontroll blir erforderlig. Jag vill först säga att det naturligtvis är principiellt felaktigt med en etableringskontroll. Dessutom tror jag att man överdrivit farhågorna för att de offentligtjänstgörande läkarna efter av samhället betald utbildning skall hoppa av och öppna eget. Man har då dragit paralleller med hur militärflygarna efter att ha fått sin betalda utbildning hoppar över till privatflyget. Etableringen av en läkarpraktik medför så pass stora investeringar att jag tror att farhågorna är överdrivna, när nu inte privatpraktikerna, om de blir inlemmade i systemet, kommer att kunna tjäna lika mycket pengar som de gjort tidigare. För de äldre privatpraktiserande läkarna är ju ofta de här kostnaderna redan avskrivna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 av herrar Ringaby och Fridolfsson.
Herr talman! Vid behandlingen i socialförsäkringsutskottet av ärendet angående ersättningsregler inom sjukförsäkringen för läkarvård hos privatpraktiserande läkare har vi i utskottet varit eniga om principen i propositionsförslaget. Men även om vi varit eniga om principen har det på en del punkter anmälts reservationer. I reservationen 1 har herrar Ringaby och Fridolfsson anmält en annan uppfattning än utskottsmajoriteten — den har här också understrukits av herrar Ringaby och Wachtmeister i Staffanstorp — när det gäller de offentliganställda läkarnas med privatpraktik anslutning till sjukförsäkringssystemet. I reservationen 2 av herr Olsson i Stockholm — herr Hagberg i Nr 90 Borlänge har här ytterligare understrukit denna reservation — skisseras Måndagen den målsättningen och principen för fri sjukhusvård och läkarvård i samhäl 27 maj 1974 lets regi. ein När det gäller de offentligt anställda läkarnas anslutning till sjukför Ersättningsregler för säkringssystemet står det angivet i propositionen, vilket också utskottsläkarvård hos privatpraktiserande läkare majoriteten har tillstyrkt, att de har möjlighet att under en treårsperiod vara anslutna till systemet. Efter denna treårsperiod kommer läkarvårds 2. m. delegationen att göra en omprövning av frågan huruvida systemet skall fortsätta eller inte. Delegationens ställningstagande blir självfallet beroende av hur det hela utvecklas. Nu säger herrar Ringaby och Wachtmeister att det är orimligt att man från riksdagens sida bestämmer över läkarnas ”fritid”. Jag kan inte förstå detta resonemang, för om läkarna är anställda vid en sjukvårdsinrättning där det finns all nödvändig apparatur bör den kunna användas av läkarna under vad vi kallar särskild arbetstid. Det innebär inte att läkarna tvingas till detta, utan det blir en uppgörelse mellan sjukvårdshuvudmannen och läkarna. I propositionen föreslås nämligen, och det har utskottet tillstyrkt, att det blir sjukvårdshuvudmännen som får avgöra huruvida läkarens tjänster skall tas i anspråk utöver den ordinarie arbetstiden eller om han skall få fortsätta med sin privatpraktik. Det kommer att bli beroende på de lokala förhållandena inom varje område där sjukvårdshuvudmannen har att bestämma. I reservationen gör man enligt min mening en ganska allvarlig erinran mot de offentligt anställda läkarnas sätt att handlägga sina göromål, när man befarar att den läkarvård som dessa läkare lämnar inte är av samma goda kvalitet som de privatpraktiserande läkarnas. Jag tror att det är helt orimligt att påstå något sådant. Jag är övertygad om att dessa läkare här liksom vid sin övriga yrkesutövning gör en mycket god insats. Herr Ringaby talade också om besöksfrekvensen. I propositionen sägs, vilket utskottet har tillstyrkt, att de läkarbesök som överstiger ett antal av 3 000 per halvår inte kommer att ersättas av sjukförsäkringskassan. Det är självklart att läkaren får behålla den del som patienten själv betalar. Enligt utskottsmajoritetens skrivning finns det inte någon anledning att nu ta upp denna fråga till diskussion, utan dessa taxefrågor får bli föremål för prövning av läkarvårdsdelegationen när man vunnit litet mer erfarenhet. I reservationen 2 uttalar sig herr Olsson i Stockholm, som jag nämnde inledningsvis, för ett större engagemang från samhällets sida. En del av de punkter som är angivna i reservationen är emellertid redan genomförda eller håller på att genomföras. Jag vill bara nämna att man i reservationen föreslår att riksdagen uttalar sig för en förstärkt utbyggnad av den offentliga öppna vården genom inrättandet av fler heltidsmen även deltidstjänster. Det är en fråga som är under diskussion, och sjukvårdshuvudmännen genomför också en sådan förstärkning efter hand som det utbildas läkare som kan sättas in i verksamheten. Man vill också att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag rörande formen och omfattningen av ett statligt stimulansbidrag till huvudmännen. Jag tror inte att detta är nödvändigt i dagens läge, eftersom samtliga landsting antingen har genomfört eller håller på att 123 genomföra en ny sjukvårdsplan, som är helt inriktad på att förstärka den öppna läkarvården. Också detta genomförs i takt med det antal läkare som man lyckas engagera. Vidare har socialdepartementets läkarvårdsdelegation sagt att tilldelningen av läkartjänster skall ske framför allt till de offentliga inrättningarna. Om det skulle visa sig att man inte lyckas med detta utan det skulle bli, som herr Hagberg i Borlänge befarar, en överströmning av läkare till den privata läkarvården, får man självfallet överväga en etableringskontroll för att tillförsäkra de offentliga institutionerna det antal läkare som är nödvändigt. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Det är kanske inte så mycket mer att tillägga. Jag vill bara göra ett ytterligare klarläggande för att det inte skall kvarstå några missförstånd. Herr Karlsson i Ronneby säger att det lät som om vi menade att de privatpraktiserande läkarna skulle göra ett bättre arbete än de offentliganställda. Det är självfallet inte så. Ingen av oss önskar på något sätt klassificera läkarna. Det är tvärtom ofta, herr Karlsson, fråga om samma personer. I detta fall är det samma personer som är offentligt anställda och privatpraktiserande. Det är snarare så att de offentligt anställda har en bättre apparatur och större möjligheter till mera omfattande undersökningar. Vad man däremot vinner på ett system där offentligt anställda tillåts vara privatpraktiker och samtidigt tillhöra sjukförsäkringen är ju att det blir billigare för huvudmannen, Det utgår då ingen övertidsersättning. Det kostar inte att hålla apparaturen tillgänglig för läkarna, utan de sköter praktiken i sitt eget hem, Detta blir billigare för samhället. Dessutom blir det en större spridning på läkarna, eftersom de inte hela tiden behöver sitta på centralortens sjukhus utan kan ha mottagning på obekväm tid för människor som inte kan komma på dagarna. Det är såvitt jag kan se betydande fördelar förknippade med en sådan ordning. Till herr Hagberg i Borlänge vill jag bara säga att det är synd att vpk av, som han sade, principiella skäl är emot ”privatläkeri” över huvud taget. Det är farligt att vara alltför principiell, så att man går emot folkets intresse. Jag skulle nämligen tro att det är en reform i folkets intresse att få ha ett sådant system. Det lär också finnas en SIFO-undersökning som bestyrker detta. Man får inte vara så principfast att man fastnar i ett system som är till nackdel för flertalet av patienterna.
Herr talman! Andra framstående företrädare för socialdemokratin har talat om vikten av att lyssna på rörelsen, Jag är inte så säker på att man har lyssnat så noga på rörelsen när det gäller de offentligt anställda läkarnas möjligheter att utöva fritidspraktik. En nyligen publicerad SIFO-undersökning visar att 86 procent av de tillfrågade ansåg det vara ytterst viktigt att få komma tillbaka till samma läkare som man tidigare besökt. 69 procent menade enligt undersökningen att det var lättare att få tid hos privatpraktiker och att dessa hade mera tid för patienterna än Nr 90 de otfentliganstallda läkarna. å i End ! Måndagen den Jag tror att vi behöver privatpraktikerna vid sidan om den utmärkta 27 maj 1974 offentliga sjukvård vi har. Därför skall vi inte göra det svårare för dem som på sin fritid vill utöva läkarvård. Hade man haft målsättningen att Ersättningsregler för dessa läkare skulle vila sig på sin fritid kunde jag möjligtvis förstå det, läkarvård hos privatmen det står ju i propositionen att de som vill arbeta utöver den vanliga praktiserande läkare arbetstiden skall få göra det efter hänvändelse till sjukvårdshuvud 2. mm. mannen. Socialdemokraterna hade i en av sina valrörelser på 1960-talet som slogan Valfrihetens samhälle. Jag tycker inte att man i den här frågan har levt som man lär.
Herr talman! Herr Karlssons i Ronneby halvhjärtade försvar för utskottet utmynnade i en anklagelse mot vår reservation: vi skulle anse de offentliganställda läkarna vara sämre när de hade en privatpraktik. Men läser man innantill, kommer man fram till att vi anser att den offentliga vårdkapaciteten minskar om läkarna tillåts att bedriva privatpraktik bredvid. Vi har den principiella synen att all sjukhusoch läkarvård skall bedrivas i offentlig regi. Det är samhället som skall stå för den, och den skall vara fri. Det är en uppfattning som går stick i stäv mot moderaternas, och därför kan vi väl aldrig komma överens om denna principiella inställning. Vi menar att läkarvården i samhällets regi skulle vara minst lika bra som när den ligger i privata händer. Herr Karlsson i Ronneby talade också om huvudmännens satsning på utbyggnad. Men är allting så bra att det inte behövs någon mer satsning? Eller är utskottsmajoriteten och socialdemokratin nöjda med att det finns en stor mängd privatpraktiserande läkare och vill inte överföra dem i offentlig tjänst? Något av detta måste vara herr Karlssons motivering, för det föreligger i varje fall ett starkt krav på vård. Eftersom vi anser att den offentliga delen av sjukvården bör klara detta, menar vi att man bör bygga ut den och erbjuda de privatpraktiserande möjligheten att gå in i offentlig tjänst.
Herr talman! Nog har socialdemokratin lyssnat på rörelsen, herr Wachtmeister i Staffanstorp. Om vi tar del av de remissyttranden som återges i anslutning till propositionen, finner vi där att sjukvårdshuvudmännen, Landstingsförbundet och Kommunförbundet, har tillstyrkt propositionen så som den föreligger. När det gäller de offentliganställda läkarnas privatpraktik säger herr Wachtmeister att många människor har uttalat en förhoppning om att kunna få fortsätta hos samma läkare. Jag delar helt den förhoppningen. Det är självfallet bäst för patienten om han får ha samma läkare. Men jag kan inte finna att det här föreligger några skäl för att det inte skulle kunna gå. Om jag besöker en offentliganställd läkare på hans klinik och sedan inte har tillfälle att göra återbesök annat än på en kväll och läkaren 125 då vill anslå tid åt mig, har han ju övertidsersättning från sin sjukvårdshuvudman. Han behöver inte gå över till privattjänst för att kunna ta emot samma patient igen, Den delen av frågan behöver vi alltså knappast diskutera. Vården kommer att löpa precis likadant som tidigare. Det har talats om att den teknisk-medicinska utvecklingen går dithän att det krävs allt större och bättre instrumentutrustning för att läkarna skall kunna ställa diagnoserna på ett riktigt sätt. Det talar väl snarast för att läkarna kan klara den saken bättre i den offentliga tjänsten än de har möjlighet att göra i den privata. Det måste bero på ett missförstånd när herr Hagberg i Borlänge påstår att jag har beskyllt honom för att anse att de offentliganställda läkarna under sin privatpraktik inte skulle vara lika omdömesgilla och lika goda läkare som annars. Det sade jag inte till honom utan i anslutning till reservationen av herrar Ringaby och Fridolfsson, som klart uttalar farhågor för att de offentliganställda läkarna inte skulle kunna lämna samma kvalificerade vård som de privatpraktiserande. Beträffande huvudmännens satsning, herr Hagberg, är det klart, som jag sade tidigare, att man håller på med en mycket kraftig utbyggnad av den öppna läkarvården — både den somatiska och den psykiska. Den är inte färdigbyggd och kommer kanske aldrig att bli färdigbyggd därför att det sker ständiga förändringar. Men ser vi tillbaka i tiden så skall vi finna vilken fantastisk utveckling som skett på detta område. Det är möjligt att man i framtiden kommer därhän att man bedömer det vara möjligt och skäligt att ha en helt fri sjukhusoch läkarvård. Vi har emellertid i utskottet sagt att det för närvarande inte finns någon anledning att diskutera den saken.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket upplysande när herr Karlsson i Ronneby säger att lyssna på rörelsen — det är lika med att lyssna på vad Landstingsförbundets och Kommunförbundets styrelser har sagt. Dessutom var åtminstone Landstingsförbundets styrelse inte enhällig; där förelåg en reservation. Men inte kan man kalla detta att lyssna på rörelsen i någon större omfattning. När det sedan gäller möjligheterna för patienten att besöka en offentligt anställd läkare på dennes fritid så föreligger alltjämt det geografiska problemet, nämligen att patienten då måste uppsöka kliniken, Detta kan medföra avsevärda svårigheter, det skall vi ha klart för oss.

Herr talman! En del inlägg har gett mig anledning att begära ordet för några korta kommentarer. Det nämndes av några av reservanterna att en SIFO-undersökning nyligen har publicerats beträffande allmänhetens inställning till olika delar av läkaroch sjukvårdsutbudet i vårt samhälle. Jag har också sett dessa tidningsuppgifter. Nu bör vi alltid komma ihåg att alla dylika undersökningar är mer eller mindre avhängiga av hur man formulerar frågorna. För min del tycker jag att undersökningen understryker vikten av att vi fortsätter utbyggnaden av den öppna, decentraliserade sjukvården. Målsättningen är ju att vi Nr 90 härigenom skall kunna få en bättre närsjukvård och en större kontinuitet mellan patienter och läkare. Skall vi kunna tillmötesgå människornas Måndage! n den berättigade krav på denna viktiga punkt, måste vi få ut läkarna i den 27 maj 1974 öppna vården, och det är den linjen som vi driver tillsammans med = Ersättningsregler för sjukvårdshuvudmännen. läkarvård hos privat Jag såg i den här undersökningen också en annan uppgift som jag praktiserande läkare tycker var nog så intressant. Enligt tidningsreferaten skulle man bl.a. ha mm Mm. ställt en av frågorna ungefär så här: Om Ni skulle bli allvarligt sjuk, tror Ni då det är en stor elller liten risk att Ni inte får en fullgod sjukvård? Svaren är mycket intressanta. 43 procent tror på ingen risk och 41 procent tror på en liten risk, medan 12 procent anser att det är stor risk och 4 procent är tveksamma. Detta understryker den stora allmänhetens tilltro till den svenska sjukvården som den är uppbyggd och som den fungerar, framför allt genom samhällets insatser. Utöver detta skulle jag, herr talman, vilja understryka en sak. Vi befinner oss mitt uppe i ett stort och omfattande utbyggnadsarbete inom den svenska sjukvården. Målsättningen är klar — det vill jag säga till herr Hagberg i Borlänge — nämligen att steg för steg bygga ut den öppna, decentraliserade sjukvården. I år och nästa år tillkommer 60 nya läkarstationer. Därtill kommer de instrument samhället har skaffat sig för att kunna kanalisera läkare till de viktiga uppgifter som väntar ute på fältet. Herr Hagberg! Vi har sannerligen klara målsättningar för den svenska sjukvården. Och eftersom herr Hagberg tog upp frågan om tolvkronan vill jag parentetiskt säga: Glöm inte bort att via försäkringen betalar samhället 48 kronor för varje besök i öppenvård inom den av samhället bedrivna sjukvården. Den reform vi i dag diskuterar är viktig, och den kommer säkerligen att ha stor betydelse från många synpunkter. Jag har redan tidigare sagt att den innebär — och jag upprepar det — en allmän anslutning av privatpraktiserande läkare till ett sjukförsäkringssystem med taxebindning av läkarna och med enhetliga avgifter för patienterna.

Det är ju bara moderater och kommunister som återfinns på reservanternas sida.
Herr talman! När jag nämnde Landstingsförbundet och Kommunförbundet, herr Wachtmeister i Staffanstorp, gjorde jag det därför att de är de tunga remissinstanserna och skall tillmätas den största betydelse i detta sammanhang. Men vi kan räkna upp flera av remissinstanserna bland löntagarorganisationerna som också ställt sig bakom förslaget. När det sedan gäller problemet med läkare i glesbygden säger herr Wachtmeister i Staffanstorp att det går lättare att få ut en privatpraktiker i glesbygden. Ja, det kan man väl ifrågasätta. Det har ju visat sig att det är väldigt svårt att få tjänster besatta ute i glesbygden. Men om det skulle 127 vara som herr Wachtmeister i Staffanstorp säger, så ligger det på sjukvårdshuvudmännens bedömning att försöka ordna även detta. Man talar med den läkare man har, och man kan ordna saken i varje enskilt fall, om sjukvårdshuvudmännen finner det vara befogat med en läkarmottagning i glesbygden. Även den delen kan alltså klaras inom det föreslagna systemet.
Herr talman! Bara några få ord! I anslutning till socialministerns senaste deklaration vill jag också vitsorda att den offentliga sjukvården är av hög kvalitet. Det är ingen som ifrågasätter detta. Jag arbetar själv i landstinget i Örebro län och vet vilken möda vi lägger ner på sjukvården. Vad folk kanske reagerar mot i dag när det gäller den offentliga sjukvården är att den koncentreras i mycket stor utsträckning. Vi får inte ha kvar våra sjukstugor osv. som var mycket folkkära, och det är protester varje gång vi lägger ner någonting på detta område. Det har alltså blivit en väldig koncentration, och därför svarar privatpraktikerna för en ganska välbehövlig spridning av möjligheterna att få tillgång till läkare ute i landet. Det är bara av den anledningen som vi är rädda om privatpraktikerna.

Herr talman!

I propositionen föreslås bl.a. en omorganisation när det gäller ledningsfunktioner. Vissa studierektorstjänster inrättas som en följd av att man sammanlägger eller under samma ledning tar in olika enheter. Vid utskottsbehandlingen av denna fråga hade vi att ta ställning till en del motioner, som behandlade beräkningsgrunderna för inrättande av dessa tjänster. Jag vill i detta sammanhang — trots att utskottet varit enigt om betänkandet — erinra om att en rad olika beräkningsgrunder tillämpas när det gäller poängräkningen för underlaget för tillsättandet av både rektor och studierektor. Då det gäller gymnasielinjer tillämpar man ett system, och då det gäller specialkurser ett annat. Det varierar dessutom mellan olika utbildningsvägar. Vid t.ex. en jordbrukslinje har man för 16 elever 1 1/2 poäng, medan man vid en specialkurs för 30 elever får räkna samma poängtal — trots att man alltså har nära nog dubbelt så många elever. Vi anser att det måste till lika mycket av administrativa och pedagogiska aktiviteter i det senare fallet och menar att det hade varit rimligare att tillämpa samma beräkningsunderlag i dessa bägge fall.

Utskottet har enats om en något generösare poängberäkning när det gäller internatpoängen än vad som föreslagits i propositionen. I detta sammanhang har alltså enighet nåtts i utskottet, och vi har från vårt håll därför inte haft anledning att vid detta tillfälle driva frågan om en annan poängberäkning för elevunderlaget hårdare än vi har gjort. Det viktiga är att få en garanterad pedagogisk ledning för så många av de nuvarande enheterna som möjligt, och det målet har vi alltså nått. Jag vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på att detta i hög grad gäller konsumtionsutbildningen som i stor utsträckning bedrivs vid lanthushållsskolorna i landstingskommunal regi. Riksdagen gjorde senast 1971 ett bestämt uttalande om att statsbidrag skulle utgå till den verksamhet som bedrivs vid dessa enheter så länge det fanns en betryggande elevrekrytering. Elever finns i rikt mått, och vi noterar med tillfredsställelse att man i propositionen också åberopat riksdagsbeslutet från 1971. Med de ändringar och förtydliganden som utskottet har företagit har underlag skapats för en fortsatt verksamhet vid dessa enheter. Låt mig också bara med några ord beröra det särskilda yttrande som är fogat till utskottsbetänkandet. Det grundar sig på en motion som jag väckte i januari månad och som handlade om statsbidrag till skolledarorganisationen vid landstingens vårdskolor. När det gäller en vårdskola som enbart är av gymnasiekaraktär och alltså har yrkesinriktade linjer och specialkurser på gymnasial nivå tillämpas ett system i statsbidragsgivningen där samma regler gäller för statsbidrag till rektor som till biträdande rektor. Om man har uppnått sammanlagt 70 poäng vid en och samma enhet är man berättigad även till en biträdande rektor. Nu finns det en del av landstingen bedrivna vårdskolor som har kombinerad utbildning så till vida att de har både gymnasial utbildning och sjuksköterskeutbildning. I det fallet gäller andra statsbidragsbestämmelser. Det innebär att en sådan skola — även om den kommer upp till sammanlagt 70 poäng — inte har underlag för en biträdande rektor beroende på att statsbidragsbestämmelserna icke medger att man får räkna samman gymnasiedelen och sjuksköterskedelen. Det förhållandet att statsbidraget för sjuksköterskedelen i det fallet är inbakat i ett schablonbidrag får i praktiken till följd att landstingen — när en skola kommit upp i den storleken att den sammanlagt har 70 poäng — får stå för den kostnad som inrättandet av en biträdande rektorstjänst medför. Jag har inte drivit frågan, eftersom vi står inför en eventuell omorganisation när det gäller sjuksköterskeutbildningen och då förmodligen dessa problem kommer att lösas på annat sätt. Jag har med motionen och det anförda bara velat fästa uppmärksamheten på proble Nr 90 men. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets Måndagen den
Institutionsförestån Herr talman! I den proposition som behandlas i utbildningsutskottets = dare i vissa ämnen på grundskolans betänkande nr 29 föreslås nya regler för skolledarorganisationen vid gymnasieskolenheter med utbildning för bl.a. jordbruk, skogsbruk och högstadium trädgårdsnäring. De nya reglerna är till för att underlätta en sammanläggning av skolenheter om detta är lämpligt och rationellt från utbildningssynpunkt. Utskottet slår emellertid fast att de nya bestämmelserna inte skall tolkas så, att det kan bli fråga om att tvinga fram en sammanläggning av skolenheter om en sådan inte önskas av huvudmannen. I betänkandet behandlas också den motion som herr Elmstedt väckte vid riksdagens början, som motionären själv har redogjort för här och som har föranlett hans särskilda yttrande. Eftersom herr Elmstedt inte har framställt något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan skall jag för min del inte förlänga debatten. Jag nöjer mig med, herr talman, att yrka bifall till det enhälliga utskottets hemställan.

210 EIA Herr talman! Sedan mitten av 1960-talet finns arvodestjänster som Institutionsföreståninstitutionsföreståndare i vissa naturvetenskapliga och tekniska ämnen i dare i vissa ämnen det som numera kallas gymnasieskolan. Sådana särskilda institutionsföre På grundskolans ståndare har, efter vad jag kan bedöma, visat sig vara till stor nytta för högstadium undervisningens effektiva bedrivande. Röster har gång på gång höjts för att sådana institutionsföreståndare borde tillkomma för andra ämnen, i första hand sådana som har med de gynnade ämnena likartade institutionsförhållanden, och utvidgas till även andra skolformer än enbart gymnasieskolan. Frågan har emellertid ställts på framtiden i avvaktan på synpunkter som kan komma fram från olika utredningar, främst kanske från SIA-utredningen. Uttalanden i den riktningen har gjorts från både departementsoch riksdagshåll.

Dit hör — det sägs i alla tre motionerna — hemkunskap, teckning, textilslöjd, träoch metallslöjd, och därtill läggs i moderatmotionen också gymnastik och musik. Motiveringen är överväldigande, och jag skall inte trötta med några specificeringar.

Man kan och får enligt mitt förmenande inte göra skillnad mellan ämnen och ämnesinstitutioner av samma eller likartad typ. Även de praktiska och de estetiska ämnena kräver sitt i fråga om institutionsskötsel. Utskottets majoritet finner — det antecknas med tillfredsställelse — att motionsyrkandena kan anses väl underbyggda. Utskottet anser sig dock — vilket antecknas med mindre tillfredsställelse — böra avstå från att nu föreslå en utvidgning av ämneskretsen. I stället stannar utskottsmajoriteten för att hos Kungl. Maj:t hemställa om ett senare samlat förslag till lösning av hela frågan om särskilda institutionsföreståndare vid olika skolformer. Där har således inkluderats de i motionerna föreslagna ämnena, som alltså också de ställs på framtiden. Vi moderata reservanter menar å vår sida att det inte bör vara fråga om ett antingen—eller utan snarare om ett både—och. Även vi har 133 uppfattningen, att Kungl. Maj:t bör presentera riksdagen — och vi tillägger ordet skyndsamt, och jag understryker det ordet — ett samlat förslag till lösning av frågan om institutionsföreståndarskapet vid alla berörda skolformer: grundskola, gymnasieskola samt kommunal undervisning. Det har väntats tillräckligt länge. Men å andra sidan bör detta, menar vi, inte utesluta att förslaget om särskilda institutionsföreståndare, då sådana nu introduceras i grundskolan, bör omfatta fler ämnen än de i propositionen angivna.

Likhetsprincipen bör enligt vårt förmenande vara helt avgörande. Följaktligen hävdar vi reservanter att i dagsläget skall på grundskolans högstadium ämneskretsen för särskilda institutionsföreståndare inte begränsas till de teoretiska ämnena biologi, fysik, kemi och teknik, utan även omfatta såväl de mera praktiska ämnena hemkunskap, textilslöjd, träoch metallslöjd som gymnastik, musik och teckning. Nästa steg bör bli särskilda institutionsföreståndare i fler ämnen, på fler stadier och i fler skolformer. Skyndsamt förslag beställs alltså. Jag ber, herr talman, med de här orden att få yrka bifall till den reservation som är knuten till utbildningsutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Herr Nordstrandh har i vissa detaljer behandlat propositionen, och jag skall nu uppehålla mig vid några andra. Jag skulle med en lätt travestering till modern tid kunna utbrista: I riksdagsmän resen icke så fort, vad göras skall är redan gjort! Det är en ganska starkt kritisk inställning som kan utläsas ur utbildningsutskottets betänkande nr 30. Man kan undra vad som egentligen har hänt, som skulle motivera det jag nu har sagt. Jag tänkte uppehålla mig vid några funderingar kring detta. Förspelet har uppenbarligen varit att statens avtalsverk och berörda personalorganisationer haft svårt att mötas. Ett visst antal miljoner — omkring nio uppenbarligen — stod kvar mellan parterna. I det läget kom tydligen någon på idén att vi kan fylla ”gapet” genom att införa vissa tilläggstjänster för lärare vid grundskolan. Sagt och gjort! Departementet fick i uppdrag att ordna den ”bagatellen”. Avtalsverket kunde även den sista förhandlingsdagen ge arbetstagarnas organisationer beskedet att det kommer att etableras institutionsföreståndare i grundskolan. Propositionen 99 kom med förslag om institutionsföreståndare. Det kunde därvid konstateras att vissa besvärande gränsdragningar gjorts, vilket inte blev särskilt klokt rent institutionsmässigt, och uppenbarligen ej heller tillgodoser de olika personalorganisationer som förhandlat på detta område. Först det principiella och det konstitutionella i frågan, herr talman. Givetvis kan riksdagen rent teoretiskt avslå en proposition angående denna nya organisation med institutionsföreståndare inom grundskolan. Men vad får ett avslag för konsekvenser i praktiken? Jo, då river riksdagen upp ett avtalsförhållande som riksdagens lönedelegation också redan godkänt. Ändrar vi å andra sidan på organisationen, som herr Nordstrandh var inne på, exempelvis ämnesområdena, blir det svåröverskådliga konsekvenser för de olika organisationerna. Föreliggande situation tycker jag bättre än något annat visar att den gällande demokratiskt parlamentariska gången måste. följas. Det är de politiska instanserna som skall utforma institutionerna inom samhällsorganisationen. Med utgångspunkt i detta har sedan arbetsmarknadens parter möjlighet att överblicka sin situation och träffa de avtal detta föranleder. Avviker vi från denna ordning manar vi fram det korporativa samhällssystemet. Utskottet har också starkt kritiserat handläggningen av institutionsföreståndarfrågan som den presenteras för riksdagen. Riksdagen skall i princip inte blanda sig i avtalsförhandlingarna. Det är vår uppriktiga mening, och den meningen har vi givit uttryck åt i centermotionen 1795. Jag kan hålla alla utskottsrepresentanter — inklusive regeringspartiets — räkning för att man uttryckt sin otillfredsställelse med frågans handläggning i de stycken. Man har också i sak uttalat den uppfattningen att förslaget i propositionen 99 endast innebär en dellösning, vilken även den är begränsad på ett sätt som synes vara utan saklig grund. Från bl.a. centern har vi underkänt exempelvis gränsdragningen vid minst tolv klasser stora högstadier. På det sättet ställs ungefär 200 högstadier utan institutionsföreståndare. Givetvis blir återigen landsbygden och mindre tätorter ställda utanför. Den ämnesvisa gränsdragningen undantar även vissa ämnesområden som mycket väl behövt institutionsföreståndare, men jag skall inte gå in på detta. SIA-utredningen har haft till särskilt uppdrag att granska arbetsorga nisationen i bl.a. grundskolan. Denna utredning är nu nästan färdig, och den blir kanske här delvis överkörd. Det tycker jag dock att vi inte skall ta så hårt. Att köra över utredningar har ju regeringen en viss vana i tidigare, och det förvånar inte särskilt. Desto mer förvånad blir man när man kan konstatera att skolans eget ämbetsverk skolöverstyrelsen inte ens fått yttra sig över den nya skolorganisationen. Herr talman! Utskottet har tillstyrkt propositionen 99. Vi kan, som sagt, inte göra annat. Jag vill dock särskilt understryka att vi har givit Kungl. Maj:t till känna vår mening med anledning av vad som anförs i de avlämnade motionerna. Därom är utskottet enhälligt, med ett undantag. Som sedvanligt är, hade jag så när sagt, har vi en moderatreservation. Herrar Nordstrandh och Nyhage har i denna t.o.m. ställt ett yrkande som grundar sig enbart på centermotionen 1795 som begär ett samlat förslag till lösning av frågan om särskilda institutionsföreståndare vid olika skolformer. Detta är exakt och ordagrant samma formulering som utskottet använder i klämmen om samma motion. Jag tackar herrar Nordstrandh och Nyhage för uppmärksamheten, och jag håller, herr talman, helt med reservanterna om att centermotionen är så bra att den förtjänar att återges, även om det blir två gånger i samma utskottsbetänkande. Jag hoppas dock att herrar reservanter ursäktar om vi i centerpartiet tycker att ett enigt utskott väger tyngre när det skriver till Kungl. Maj:t än en reservation med två undertecknare. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Det här betänkandet handlar egentligen om två frågor. Dels uttalar sig utskottet i själva sakfrågan om en utvidgning av ämneskretsen för institutionsföreståndarskap, dels talar utskottet om handläggningsordningen av den fråga som just nu är aktuell. Jag behöver inte upprepa vad tidigare talare har sagt och vad utskottet säger i sitt betänkande. Jag vill bara betona att detta skall tolkas som kritik inte mot utbildningsdepartementet utan mot statens avtalsverk, som har ställt hela maskineriet inför fullbordat faktum. Man har gjort vanlig ordning har tagit ställning. Det är klart att utskottet måste uttala sig mot det och deklarera att vid framtida förändringar måste handläggningsordningen vara en annan. Som sagts under debatten är hela frågan om vi skall ha institutionsföreståndare eller inte besvärlig och bör lösas samlad. Vi har i ett tidigare uttalande från utbildningsutskottet i år, då det gällde institutionsföreståndare inom vuxenutbildningen, sagt att vi borde avvakta den behandling som SIA-utredningens förslag kommer att leda till för att se om det finns anledning att dels bibehålla det som finns, dels utvidga omfattningen av institutionsföreståndarskapet. Jag är av den uppfattningen — och det är utskottet också — att det inom skolväsendet i dag finns ämnen som bättre behöver denna typ av befattningshavare än de som nu är aktuella i propositionen. Vi har, som påpekats i motioner från alla partier, de befattningshavare som traditionellt kallas övningslärare - textillärare, lärare i trä-, metalloch textilslöjd, hushållslärare och övningslärare med stora och dyrbara institutioner. Men vi har också lärargrupper i första hand på gymnasieskolans tvååriga linjer som har stora verkstäder med dyra verktygssamlingar att vårda. Om man skall ha denna typ av befattningshavare är det kanske mest motiverat på de områdena. Utbildningsutskottet räknar därför med att vi skall få en samlad bedömning. Det gör att reservationen från moderata samlingspartiet är svår att förklara. Nu sade utskottets vice ordförande att det nästan alltid är så att moderata samlingspartiet kommer med reservationer. De blir allt underligare. Vad utskottet än skriver har man bestämt sig för att reservera sig, och så blir det nästan vad som helst. Herr Nordstrandh vill nu att vi först skall ta propositionen och sedan begära ett snabbt förslag om nya ämnen där denna befattning skall förekomma. Strax därefter skall vi ha ett nytt förslag som ger ett samlat grepp. Det är en konstig tågordning som utbildningsutskottet naturligtvis inte kan tillstyrka.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

Herr talman! Jag måste inledningsvis konstatera att herr Alemyrs bedömningar av orsaken till våra reservationer blir underligare och underligare. Jag vet inte var han skulle sluta, om sessionen inte snart vore över för den här gången, något som räddar honom från den yttersta underligheten. Vår bedömning är den att vi inte i första hand kan ta hänsyn till löneförhandlingar när det gäller att bestämma om pedagogiska och organisatoriska frågor som syftar till skolans bästa. Det är sakfrågan det rör sig om och ingenting annat, när statsmakterna gör förändringar i skolan. Nu accepterar utskottet en liten dellösning för dessa fyra ämnen i grundskolan: där skall man ha särskilda institutionsföreståndare. All right — det må vara med en dellösning, men det bör då vara en åtgärd som löser problemen för de ämnen som är likartade eller har samma karaktär. Det vore mer acceptabelt än att göra en dellösning, där man godtyckligt tar bort hälften av de ämnen som borde vara med. Vi för vår del accepterar alltså en dellösning, men det skall vara en komplett dellösning. Det är den ena sidan av vår hemställan. I fråga om den andra sidan är vi helt ense med utskottet, och vi är lika mycket knutna till centerpartiets motion som till utskottsmajoritetens förslag. Vi är helt ense med utskottet om att det med det snaraste bör göras en fullständig översyn av hur vi skall ha det med institutionsföreståndare i fortsättningen — detta för att undvika att vi än en gång skall behöva gå in på otillfredsställande dellösningar. Vi vill alltså — om jag får uttrycka vår uppriktiga mening — inte än en gång råka in i den situation som vi nu har hamnat i.

Herr talman! Fru Andersson i Trollhättan har frågat mig när sammanställningen av remissyttrandena över kyrka—stat-beredningens betänkande kommer att publiceras. Enligt uppgift från förlaget kommer sammanställningen att publiceras torsdagen den 6 juni 1974.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret. Anledningen till min fråga är att många av de människor som engagerade sig i kyrka—stat-diskussionen har varit intresserade och frågat efter en sammanställning av remissvaren på kyrka—stat-beredningens förslag. Dessa svar var tydligen så negativa att regeringen inte ansåg att man borde lägga fram någon proposition på beredningens förslag och man ville inte ta upp frågan i 1973 års valrörelse. Dessutom sade statsrådet Gustafsson i ett interpellationssvar den 30 november 1973 angående religionsfriheten och reformer på det kyrkliga området att arbetet med denna remissammanställning kunde beräknas bli klart i början av detta år. Nu är vi i sista veckan i maj och först nu får vi besked om att sammanställningen kommer att föreligga färdig i tryck den 6 juni — Sveriges nationaldag, om det nu ligger något i det. Människor ute i bygderna, och inte minst vi riksdagsmän, vill gärna ha möjlighet att i lugn och ro se på de olika synpunkter som framförts. Vi tycker att det är nödvändigt att debatten stimuleras så att positiva förslag kan komma fram. Man är väl något ängslig över att i dagens politiska situation ett nytt förslag kanske föreläggs riksdagen. Därför anser jag det mycket viktigt att remissvaren nu kommer ut i tryck. Jag ber än en gång att få tacka för det positiva svaret.
Herr talman! Det är riktigt att vi hade förhoppningen om att en sammanställning av remissyttrandena skulle kunna vara klar tidigare än vad den är. Men jag vill påpeka att det har kommit in 900 remissyttran den på sammanlagt över 7 000 sidor, och det är ett ganska besvärligt och omfattande arbete att gå igenom alla dessa yttranden. Dessutom innehåller huvudförslaget en mängd intrikata delfrågor, och det är självfallet nödvändigt att också de synpunkter som framkommit i delfrågorna blir korrekt redovisade. Det har därför tagit längre tid än som ursprungligen beräknades att göra sammanställningen, men vi hoppas i gengäld att det omfattande och noggranna arbete som lagts ned på sammanställningen för att den skall kunna ge en fyllig bild av remissyttrandena skall vara till gagn för den fortsatta diskussionen i den här frågan. Jag tycker att datumet den 6 juni borde göra det möjligt för riksdagsmännen att studera sammanställningen ilugn och ro.

Herr talman! I näringsutskottets föreliggande betänkande nr 36 behandlas en lång rad förslag rörande näringspolitiken. Debatten omkring de näringspolitiska problemen har som bekant tilldragit sig ett mycket stort och centralt intresse under senare år och dessutom ett växande intresse. Det är inte särskilt svårt att finna orsakerna till detta, därför att rätt utformad och tillämpad är näringspolitiken utan tvivel fundamentet för en lugn och stabil välfärdsoch samhällsutveckling. I centerns omfattande partimotion, nr 1489, görs ett mycket enkelt men icke desto mindre sant konstaterande rörande näringspolitikens avgörande roll och centrala uppgift.

Det är först beträffande metoderna för hur den ambitionen skall kunna uppfyllas som meningarna går isär. Vi har i centern under många år i olika sammanhang redovisat hur vi ser på den här problematiken, och vi har anledning att på nytt redovisa denna vår syn i dag, som återfinns i den nyssnämnda partimotionen och som även tar sig uttryck i de reservationer som vi har fogat vid detta betänkande. Vi anser att de näringspolitiska problemen, som utan tvivel växer allteftersom samhället blir mer och mer både komplicerat och sofistikerat, måste angripas efter två huvudlinjer. För det första måste näringspolitiken läggas upp efter ett långsiktigt handlingsprogram för att man skall komma till rätta med de långsiktiga problemen. För det andra måste man vara på det klara med att här också erfordras ett program för omgående åtgärder. Båda dessa huvudlinjer har vi fastställt i vår partimotion och vi har ytterligare utvecklat argumenten för dem.

Det är gott och väl att en rad utredningar funderar över dessa problem utifrån olika infallsvinklar och aspekter med avseende på skilda samhällsområden. Men dessa utredningars säkerligen kloka funderingar och kloka förslag måste på ett enkelt, förnuftigt och logiskt sätt sammanvägas till en enhetlig grundsyn i form av ett handlingsprogram. När regering och riksdag skall ta ställning till ett långsiktigt handlingsprogram, det må vara fråga om näringspolitik, jordbrukspolitik, regionalpolitik eller något annat område, är det alldeles klart att det kan och måste vara värdefullt att ha en sammanvägd, enhetlig grundsyn som bas för de åtgärder som man finner vara nödvändiga. Ett sådant näringspolitiskt handlingsprogram är av nöden, och argumenten härför har inte försvagats utan snarare förstärkts trots de invändningar som gjorts i debatten om detta förslag under de senaste åren. Vi och många med oss anser att näringspolitiken, som den bedrivits hittills i vårt land, av resultaten att döma varit otillräcklig för den höga målsättning man måste ha för ett näringspolitiskt handlingsprogram och för en näringspolitik över huvud taget. Det har funnits skevheter och brister i näringspolitiken, och jag tror att den allvarligaste bristen har varit en mycket stark och påtaglig avsaknad av samordning. Vad som krävs är ett enhetligt grepp på dessa frågor när samhället skall ta itu med de långsiktiga problemen. Vi har tidigare begärt att en parlamentarisk kommitté skall utreda dessa frågor och har nu föreslagit att de skall överlämnas till den nyligen tillsatta sysselsättningsutredningen. Vi menar dock inte att denna utredning skall försöka ge sig i kast med något mera ingående program och ta ställning till mindre detaljer i näringspolitiken. Det finns redan nu ett utomordentligt rikhaltigt material. Som jag nyss påpekade arbetar många utredningar på området, och det är angeläget att man sammanväger det material och de förslag som dessa framlägger och drar de lämpliga politiska slutsatserna härav. Vi tycker fortfarande inte att de invändningar som man anfört mot förslaget om ett sammanvägt näringspolitiskt program är bärande. Huvudargumentet har angivits vara att utarbetandet av ett övergripande program av denna typ inte kan läggas över på samhällsorganen utan att detta måste vara en uppgift för de politiska partierna. Självfallet kan och bör de politiska partierna göra upp sådana program, men om denna invändning vore riktig, skulle man över huvud taget inte kunna bedriva något parlamentariskt utredningsarbete i vårt land. Jag vill bara peka på att jordbrukspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, bostadspolitiken och regionalpolitiken har varit föremål för lika skilda meningar som näringspolitiken men att man ändå kunnat sammanväga uppfattningarna i gemensamma handlingsprogram. Vi anser att det finns lika stor motivering för och möjlighet till ett sådant program på det näringspolitiska området. Den andra handlingslinje som vi anser nödvändig och som förutsätter omgående åtgärder gäller det onda som vi upplever i samhället oberoende av om vi har högkonjunktur eller lågkonjunktur, nämligen den s.k. strukturarbetslösheten. Det är möjligt att en del människor i dessa dagar har känt sig litet mera optimistiska och menar att detta inte är något allvarligt problem — titta vilken våldsam efterfrågan det nu är på arbetskraft och hur många lediga platser som finns! Detta är dock en illusion, eftersom de goda tiderna tyvärr går över. Det finns ekonomiska experter och spåmän som anser att den goda konjunktur som vi upplever nu kommer att ha upphört redan mot slutet av detta år, och då återkommer problemen med förnyad styrka. Och problematiken får varje gång ytterligare ökad intensitet. Vi anser att det inte skall få finnas något slags arbetsmarknadens B-lag, som fungerar som ett ”dragspel” mellan konjunkturtoppar och konjunkturdalar och som i samband därmed får offra både sin trygghet och sin sociala framtid. Vi måste eftersträva en radikal lösning på dessa ständiga och ökande strukturarbetslöshetsproblem. Vi menar att man måste utarbeta ett omedelbart aktionsprogram, och tyngdpunkten i ett sådant måste enligt vår uppfattning läggas inom näringslivet. Vi har på vårt håll samma syn som regeringspartiet på dessa sysselsättningsproblem i vad gäller fortsättningen av 1970-talet. Vi har ungefär samma siffror angivna: man behöver skaffa fram 400 000-500 000 nya jobb. De 100 000 nya jobben är endast en första etapp. Emellertid vill vi lägga tyngdpunkten hårdare på att det är näringslivet som skall åstadkomma de jobben. Vi tror inte att den offentliga sektorn i samma mån kan lösa de här sysselsättningsproblemen. Det är näringslivets ökade sysselsättningsgrad som måste bilda grunden när stat och kommuner skall kunna ge sysselsättning. Vi vill därför satsa mycket hårt på just näringslivet — på industri och på servicenäringar i första hand. Liksom i fjol har vi ett program för hur det skall gå till. En punkt i detta program är en satsning på de mindre och medelstora företagen. Det har talats så mycket här i kammaren om dem att jag inte skall utveckla detaljerna. Jag vill bara säga att de är som jästcellerna i degen; om det över huvud taget skall bli en färdig produkt måste de fungera. Vi tror att de mindre och medelstora företagen spelar en mycket viktig roll även när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Men då måste man få i gång en nyetablering av företag; den har tyvärr avtagit så att den nästan har upphört. Vi menar därför att man skall ge bidrag till nyetableringar och utvidgningar med 200 miljoner kronor, som kan gå ut på olika sätt, t.ex. genom ränteavdrag. Vi föreslår också att lån på goda villkor skall kunna ställas till förfogande till något över det dubbla beloppet, nämligen 500 miljoner kronor. I reservationen 5 utvecklar vi närmare några synpunkter som har stark anknytning till vad jag nyss har sagt, framför allt i fråga om de mindre företagen. Vi önskar ju alla att de skall kunna spela en meningsfylld roll, och samhället satsar uppenbarligen också på det genom olika åtgärder på kreditområdet och rationaliseringsområdet, genom förstärkta företagarföreningar osv. Den satsningen görs i endräkt: det erkänner vi villigt. Men om de här åtgärderna skall få någon verkan, måste en nyckelfunktion hos de mindre företagen förbättras, och det är marknadsföringsfunktionen. Det är meningslöst att de mindre företagen producerar tekniskt fulländade varor, om de inte kan sälja dem, om de inte kan anpassa sig efter marknaderna, som växlar enormt snabbt i dessa dagar, och om de inte har möjlighet att göra marknadsundersökningar och över huvud taget bedriva vad man kallar en aktiv marknadsföring. I det sammanhanget kommer många gemensamma aktiviteter in — gemensamma utställningar, gemensamma försäljningskonsulenter, osv. — och sådana satsningar anser vi vara mycket angelägna. Vi anser fortfarande att de små företagen på det här området inte har samma möjligheter att hävda sig som de stora och att det måste ha sin grund i en felaktig näringspolitik, en näringspolitik som inte tillräckligt beaktat de små företagens betydelse och dragit konsekvenserna av denna i form av samhälleliga åtgärder som gör de små företagen jämställda med de stora. Det är de inte i dag. De olika näringspolitiska åtgärder som samhället sätter in slår inte jämlikt och rättvist, eftersom de stora företagen av olika anledningar har större möjligheter än de små att utnyttja de förmåner som samhället erbjuder. Här kommer t.ex. skattepolitiken in liksom problemen vid generationsskiften och möjligheterna att ta direktkontakter med myndigheter m.m. Jag har mycket svårt att förstå utskottsmajoritetens tal om att kravet i reservationen 2 på en utredning angående näringspolitikens verkningar på företag i olika storleksklasser skulle vara detsamma som ett krav på diskriminering av de stora företagen. Det sägs uttryckligen i utskottsmajoritetens skrivning att när man klagar över diskriminering av små företag måste det innebära att man är beredd att i stället diskriminera de stora. Det är förbryllande att man kan dra en sådan slutsats. I motionen finns ingenting som talar för det; det är rent absurd uttolkning. Herr talman!

Det är en missvisande, rent felaktig beskrivning. Helt kort skall jag behandla vår reservation nr 6, som rör importrestriktionerna. Vi bekänner ju oss alla till frihandeln, som har varit grunden för det svenska näringslivets förnämliga och effektiva utveckling. Frihandelsvännerna har varit många, både här och runt om i världen, men de börjar bli färre. Jag vill därför göra den principiella deklarationen att vi fortfarande från vårt parti — och jag själv — i allra högsta grad tror att frihandel är ett fundament för en effektiv och god utveckling av näringslivet. Men man får inte driva någon enda sak in absurdum, och vi menar i reservationen 6 — inte bara vi utan också de andra som är med på reservationen, nämligen herrar Regnéll och Siegbahn, som representerar moderaterna — att man inte heller får driva frihandeln in absurdum. Om lågprisimporten, som har varit ett gissel för många framför allt små företag under senare år, får en sådan utveckling och intensitet att svenska företag och svenska arbetare och tjänstemän tappar sin försörjningsmöjlighet och sin trygghet, då är det dags att ingripa. Jag säger inte att man skall avskaffa frihandelsprincipen, men man får lov att modifiera den med lämpliga avvägningar. I vilken utsträckning det skall ske får självfallet en utredning ta ställning till, vilket föreslås i den här reservationen. Det är uppenbart att lågprisimporten har tagit sådana former på senare tid att man har anledning till oro, och det finns alltså skäl att göra någonting — i varje fall att se på saken via en utredning. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 OC LL,

Herr talman! Innan jag går in på de olika reservationer som är fogade till detta betänkande, skulle jag gärna vilja kort göra några personliga reflexioner kring den näringspolitik som jag tror skulle vara den bästa i den situation vi nu upplever. Huvuddragen i en ny framtida näringspolitik med möjlighet inte bara för de människor som vill finna ett meningsfullt och lönsamt arbete utan även för andra, kanske mindre framåtsträvande människor, skulle kunna uttryckas i tre rätt korta punkter: 1. Ge oss en näringspolitik som med generella medel, lika för alla företag och företagsformer, stimulerar till initiativ, investeringar och risktagande! 2. Reformera skattepolitiken, särskilt marginalskatteeffekterna, så att det blir lönsamt att göra arbetsprestationer och så att människorna kan fungera riktigt och inte hindras, som nu, av en mängd irrationella skattehinder! 3. Bringa den offentliga sektorns expansion under kontroll! Gör den effektivare, och gör den billigare! Precis som vi i näringslivet i dag måste jaga kostnader måste den offentliga sektorn vara inställd efter samma principer. Så vill jag, herr talman, något kommentera de olika reservationerna. Beträffande reservationen 2 anser vi att det är riktigt med en kartläggning av vilka effekter olika näringspolitiska åtgärder har haft när det gäller företag tillhörande olika storleksklasser. På detta område råder ändå osäkerhet om huruvida vissa företagsstorlekar äger fördelar framför andra. Därför anser vi att en utredning på det området kan ge goda och värdefulla råd för den framtida näringspolitiken. Reservationen 3 har mycket gemensamt med reservationen 2. Men vi har från moderat håll ändå inte velat skriva på denna reservation. Vi har nämligen den grundinställningen att alla företag, oberoende av storlek, skall få arbeta under likartade ekonomiska förhållanden. Vi brukar uttrycka detta med devisen konkurrens på lika villkor, och vi ser i och för sig inget motsatsförhållande mellan stora och små företag. Vi har den uppfattningen att ett rikt differentierat näringsliv behöver både stora och små företag. Detta upplever man om man ser på hur storföretagen, exempelvis Volvo, är beroende av småföretag som underleverantörer. Många ytterligare exempel på detta kunde anföras. Man frågar sig också: Var går gränsen mellan stora och små företag? Är ett företag som har 501 anställda nödvändigtvis ett stort företag som skall behandlas enligt principerna för stora företag? Från vårt håll har vi under en lång följd av år koncentrerat oss på att försöka avhjälpa de speciella problem som gäller för de mindre och medelstora företagen. Det finns vissa frågor där — vilket också framgår av både reservationen 2 och reservationen 3 — som behöver tas upp. Vi har från moderata samlingspartiets sida i såväl partimotioner som enskilda motioner under åren krävt konkreta åtgärder i skilda avseenden. I många fall — och under senare år i de allra flesta fallen — har vi fått god anslutning även från representanterna för mittpartierna. Det har alltså inte varit några större avvikelser i åsikterna när det gällt dessa frågor. Om man påyrkar en utredning måste man självfallet ta hänsyn till att den säkerligen kommer att ta flera år, och därför har vi tyckt att det är lika bra att omgående ge sig i kast med de här speciella områdena mera konkret. Jag vill hänvisa till att från de senaste åren — både 1973 och 1974 — finns det många exempel på hur vi konkret sökt lösa för de mindre företagen väsentliga problem. Jag kan börja med familjeföretagarnas kapitalskatter, som behandlades i kammaren så sent som i går. Vi har från vårt håll drivit den frågan mycket energiskt i partimotioner och i enskilda motioner. Den linjen kommer vi också att arbeta efter allt framgent. Sambeskattningen av äkta makar som arbetar i samma enskilda firma har vi önskat få upphävd sedan lång tid tillbaka. Vi har partimotioner och enskilda motioner i år, bl.a. från Hans Nordgren. Vi har föreslagit en sänkning av lägsta aktiekapitalet från 50 000 till 20 000. Den frågan togs upp förra året av mig själv och har i år tagits upp i en partimotion samt i en enskild motion av herr Fridolfsson i Stockholm. När det gäller uppbördsoch uppgiftsskyldigheten, som ju är särskilt betungande för små och medelstora företag, har vi engagerat oss genom motioner och på annat sätt. Anställningstrygghetslagen och de stora problem som den för med sig för mindre och medelstora företag har även givit ett stort resultat i motionsfloden. Förra året väckte vi en partimotion i frågan, och i år har vi två enskilda motioner som behandlar samma ämne. Jag skulle, herr talman, kunna gå vidare och nämna det ena fallet efter det andra där vi från moderata samlingspartiets sida engagerat oss i frågor som direkt berör de smärre företagen i landet. När det gäller de olika frågor på området som aktualiserats har jag också personlig erfarenhet, eftersom jag är egenföretagare och vet vilka problem som den här stora kategorin företagare brottas med. Men jag vet också att de mindre företagen — jag upprepar det — är väldigt beroende av de större, och jag vill för min del inte vara med om att man skapar ett motsatsförhållande mellan stora och små företag. Jag tror heller inte att det är avsikten med reservationen 3. Men vi anser att det i dag inte skulle tjäna särskilt mycket till att göra en ingående utredning om dessa saker, eftersom både vårt parti och andra partier har pekat på alla de problem som behandlas i reservationen. Vi tycker att vi konkret kan ta itu med de mindre och medelstora företagens problem på sätt som vi tidigare gjort och föra det arbetet vidare tillsammans. Då tror vi också att vi skall kunna nå goda resultat. Beträffande reservationen 4 anser vi det viktigt att vissa åtgärder vidtas för att stimulera småföretagandet här i landet. En förutsättning för att de mindre företagens innovationskraft skall uttnyttjas är självfallet tillgången på riskvilligt kapital. För att stimulera människor att tillvarata sina upptäckter och uppfinningar och omsätta dem i produktionen är det fråga om huruvida inte skattelättnader för nystartade företag bör utredas. Det är en viktig sak som vi gärna vill slå fast. Mot bakgrund av bl.a. förbudet för företagare att låna ur det egna företaget skulle en skattelättnad för dessa företag verka stimulerande när det gäller att etablera nya företag. Som bekant har vi i dag en alldeles för liten nyetablering i vårt land. Alla goda krafter bör inriktas på att företagarandan stimuleras och att det resulterar i nya företag. I reservationen 5 framhålles att marknadsföringen för de mindre och medelstora företagen är av stor betydelse. Herr Sjönell har nyss kommenterat den reservationen, som jag tycker är mycket viktig. Många småföretag klarar ganska bra sin tillverkning; sådant kan företagarna rätt mycket om. Däremot har de alltför små resurser för att kunna föra ut varorna särskilt på den stora exportmarknaden. Därför har vi från vårt parti också ansett det vara nödvändigt att på olika sätt stärka marknadsföringsresurserna för mindre och medelstora företag. Det är mycket viktigt från både konkurrensoch sysselsättningssynpunkt att så sker. I de frågorna finns det mycket att göra. Vad angår reservationen 6 anser vi att vissa delar av den svenska industrin utsätts för en mycket hård och ohämmad konkurrens från länder som inte tillämpar en företagsekonomisk prissättning på sina exportprodukter. Det finns en mångfald exempel på det, t.ex. inom min egen bransch, där vi ser hur man från vissa länder för in varor till priser som inte har med riktiga kalkyler att göra. Om man studerar importstatistiken, vilket är väsentligt när man talar om dessa saker, så finner man att vi har fått en mycket stor importökning av vissa varugrupper från dessa länder. Från både sysselsättningsoch beredskapssynpunkt är det av intresse att främst den s.k. lågprisimporten hålls under en viss kontroll. Det är det vi har velat föreslå i denna reservation. Sedan har vi reservationen 9, Vi moderater menar att ett fritt näringsliv är överlägset ett statsdirigerat. Det ligger liksom i grunden för våra bedömningar när det gäller näringspolitiken. Marknadshushållningen ger utrymme för ett enskilt initiativ och ett ansvarstagande som inte är möjligt i en planhushållning. I vårt parti har vi varit ensamma om att reservera oss för att ett av målen för näringspolitiken bör vara bevarandet av en icke-socialistisk ekonomi. Vi förmodar emellertid att också de övriga icke-socialistiska partierna instämmer i detta mål, även om man där inte har givit uttryck för detta på samma sätt som vi har gjort. När det slutligen gäller reservationen 10 säger vi moderater att vi föredrar generella åtgärder på ekonomins område. Vi har i olika sammanhang haft tillfälle framhålla, att punktinsatser ibland kan vara bra, men de löser sällan problemen. Generella åtgärder anser vi överlägsna. Den mängd selektiva stödåtgärder som i dag florerar bidrar till att störa konkurrensen — det är uppenbart att man därigenom skapar en osund konkurrenssituation. Därför vill vi ha till stånd en undersökning av vilka praktiska verkningar de olika selektiva stödåtgärderna har på konkurrensen inom det svenska näringslivet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har sagt vill jag ännu en gång avslutningsvis poängtera att kontentan i näringspolitiken måste vara att ordna det så bra och effektivt som möjligt för de hundratusentals små och medelstora företagen i vårt land. Det har gjorts en hel del, men mycket återstår. Jag yrkar därför bifall i första hand till reservationerna 4, 9 och 10, och i andra hand till reservationerna 2, 5 och 6.